Fru talman! Vi har kommit till den del av granskningen som kanske fler än jag trodde skulle bli besvärlig. Jag konstaterar att den har varit omfattande. Utskottet ställde många frågor. Vi fick också omfattande svarsmaterial, såväl skriftligt som muntligt. Jag vill understryka att ärendet handlar om regeringens hantering av flyktingpolitiken och inte invandrarpolitiken, som Jonas Millard hävdade. Och det handlar om den konstitutionella hanteringen. Regeringen har fattat uppemot 70 beslut, direkt relaterade till hanteringen av flyktingsituationen. När det gäller beredningen av propositioner har utskottet inte funnit skäl att anföra några kritiska synpunkter. Vi har inte funnit att några formella fel har begåtts. Det stora flyktingmottagandet under hösten 2015 var det största på väldigt många år och innebar stora ansträngningar på samhällsapparaten. Storleken var svår - jag skulle vilja säga omöjlig - att förutse. Och det kommer att ha fortsatt påverkan under många år framöver. Det KU ska granska när det gäller dessa händelser är hur regeringen, som har det yttersta ansvaret för landet, kan hantera den här typen av utmaningar och hur man har klarat genomförandet av desamma. Utskottet kan konstatera att den nuvarande regeringen redan från starten vidtog åtgärder som rörde flyktingmottagandet, exempelvis när det gäller skola och bostad, men också mer genomgripande åtgärder för att förbättra etableringen. Även initiativen på EU-nivå vidtogs av förra regeringen men intensifierades under nuvarande regering. Utskottet ser inga skäl till att ur vårt perspektiv anlägga några kritiska synpunkter på regeringarnas arbete inom EU. När flyktingsituationen gradvis eskalerade under hösten 2015 handlade det alltmer om att hantera en krisliknande situation. KU konstaterar att det inom Regeringskansliet har funnits en förberedelse för att hantera krissituationer. Flera krisövningar har genomförts, vilket är positivt. Statsministern har valt att stärka krisberedskapen genom att ha ett samlat ansvar för ordning, säkerhet och krisberedskap under inrikesministern. Och gruppen för strategisk samordning, som består av statssekreterare från berörda departement, höll 28 möten under det sista kvartalet 2015. I KU:s ställningstagande förs ett resonemang om vikten av att agera snabbt i en krissituation. Men det är också viktigt att det finns tid för beredning och överväganden, även om praxis medger att beredningskravet är flexibelt och att beredning kan gå fortare om det finns brådskande omständigheter. KU har i sin granskning inte funnit tillräckliga underlag för att påstå att regeringen och dess kansli har arbetat saktfärdigt för att lösa de problem som situationen har gett upphov till. Från regeringens och Sveriges sida har det alltid funnits en strävan att ställa upp i en internationellt ansträngd situation. Och det fanns, och finns, stöd hos folkopinionen för att bidra. De många insatserna från civilsamhället, kyrkan, kommuner och studieförbund är uttryck för det. Av de många dokument som ingår i KU:s underlag framgår bland annat att frågan om gränskontroll har beretts under en tid och varit föremål för många avvägningar, både i de bedömningar av läget som har gjorts med berörda myndigheter och i de politiska överläggningar som gjordes inför den migrationspolitiska överenskommelsen som slöts den 23 oktober. Även om det har funnits möjlighet för regeringen att besluta om gränskontroller tidigare är det inte svårt att förstå varför man väntade i det längsta innan beslutet togs. Gränskontrollerna skulle nämligen komma att få stor påverkan på det dagliga livet för många människor. Det gäller inte minst de tusentals som arbetspendlar mellan Sverige och Danmark. Den svenska regeringen har varit en av de mest aktiva och tongivande i arbetet för att skapa en bättre ordning i Europa, för att alla EU:s länder ska ta sitt solidariska ansvar för flyktingmottagandet. Här i Sverige har ett stort antal myndigheter, kommunerna och andra aktörer varit berörda och arbetat tillsammans för att hantera situationen. Under granskningen har utskottet kommit fram till en synpunkt som vi vill föra vidare och uppmärksamma regeringen på, inte minst för utskottets egen skull. När den här typen av krissituationer uppkommer underlättar det för den efterkommande granskningen och uppföljningen om viktiga muntliga kontakter som sker, exempelvis mellan statssekreterare och myndighetschefer, dokumenteras i åtminstone någon enklare form, exempelvis genom loggboksanteckningar. Fru talman! Nu kommer det att genomföras ytterligare granskningar, dels av Riksrevisionen, dels genom den granskning som regeringen själv har begärt - regeringens egen utredare är Gudrun Antemar. Men det är min bestämda uppfattning att regeringen i stort sett har lett landet genom den här stora krissituationen på ett sådant sätt som man kan förvänta sig av en bra regering. Fru talman! Med detta anser jag att även detta kapitel i KU:s granskning kan läggas till handlingarna.

Fru talman! Vi diskuterar nu KU:s granskning av framför allt hanteringen av flyktingkrisen hösten 2015. Det var en dramatisk tid som satte flera av våra samhällsfunktioner på hårda prov och som så småningom ledde till ett dramatiskt politikskifte, som fortfarande är under beredning i kammaren. Jag skulle vilja göra några observationer och kommentarer utifrån KU:s ställningstagande. För det första vill jag påminna om att anmälan som gjordes av hur regeringen hade hanterat flyktingkrisen hösten 2015 blev kritiserad från flera håll. Den ansågs vara en politiserad anmälan, det vill säga en anmälan som riktade sig mot regeringens politik snarare än mot formella frågor, som är det KU normalt ägnar sig åt. Jag delade inte den åsikten då, och jag anser att KU:s omfattande granskning som har genomförts visar att det fanns ett antal KU-relevanta perspektiv att uppmärksamma när det gäller hanteringen av flyktingkrisen. Det första av perspektiven, och det viktigaste i det här sammanhanget, är att regeringen har ett övergripande ansvar för krisberedskap och krishantering. KU skriver i sin bakgrundstext på s. 398 och framåt i betänkandet: "I regeringens styrfunktion måste anses ingå uppgiften att hantera konsekvenserna av en stor katastrof som drabbar riket och dess befolkning, då detta knappast kan vara en uppgift för riksdagen, enskilda kommuner eller domstolarna." Vidare anför utskottet: "Till sin hjälp har regeringen de myndigheter som lyder under regeringen, och den har att fatta de beslut som erfordras, t.ex. i form av direktiv till myndigheter om att vidta olika åtgärder. Som framgått av det anförda torde regeringens befogenheter härvidlag vara långtgående i en krissituation. Regeringen kan också på förhand ha beslutat att myndigheter som lyder under regeringen ska ha vissa uppgifter i en sådan situation." Slutligen anför utskottet: "Till syvende och sist är det regeringen - inte förvaltningsmyndigheterna - som i enlighet med RF inför riksdagen ansvarar för hur krisen hanteras." Jag menar att detta visar att det är tydligt att regeringen har ett övergripande ansvar för krishanteringen om det uppstår en nationell krissituation och att det är rimligt att KU granskar hur regeringen lever upp till det ansvaret. I detta ligger också flera andra KU-relevanta frågor, till exempel hur regeringen genomför sin myndighetsstyrning, hur regeringen dokumenterar olika skeenden och åtgärder, hur regeringen bereder de beslut som måste fattas under hanteringen av krisen, hur regeringen inhämtar information om krisens fortsatta utveckling, och så vidare. Jag vill understryka att det var motiverat att granska hanteringen av flyktingkrisen, och det var bra att den granskningen blev av. För det andra, fru talman, gör KU en viktig markering redan i inledningen till sitt ställningstagande. KU skriver: "Utskottet noterar att Riksrevisionen genomför en granskning av regeringens och myndigheternas hantering av flyktingkrisen." Därefter resonerar KU om att regeringen har initierat en oberoende utvärdering av hanteringen av flyktingkrisen, och KU konstaterar: "Det innebär att nya uppgifter om skeendet hösten 2015 kan komma fram. Utskottet vill inte föregripa arbetet och slutsatserna i Riksrevisionens granskning eller i den utvärdering som regeringen avser att låta genomföra. Utskottet för således i det följande snarare ett resonemang kring olika aspekter av regeringens förberedelse inför och agerande under flyktingsituationen hösten 2015 än gör något slutligt och definitivt uttalande." Det här är en viktig markering om man tänker på det KU sedan skriver om olika skeenden och olika åtgärder från regeringens sida. Det är inte så, om man använder ett lite slarvigt språk, att KU helt har friat regeringen eller sagt att regeringens krishantering i alla delar har fungerat. Däremot har KU inte fällt regeringen därför att KU har menat att det inte finns tillräckligt underlag för det i den granskning som nu är genomförd. KU noterar att det kommer att komma fram ytterligare fakta genom Riksrevisionens granskning och den granskning som regeringens egen utredare ska göra. KU kommenterar några detaljer. Dock ser KU positivt på att det har genomförts krisövningar. KU anser att det inte verkar ha förelegat någon brist på information i Regeringskansliet och att det har varit en omfattande informationsinhämtning. Det är de punkter där KU ger regeringen någon form av beröm. När det gäller frågan om införande av gränskontroller för KU ett å-ena-sidan och å-andra-sidan-präglat resonemang, där KU säger att å ena sidan hade ju regeringen förmodligen kunnat fatta beslutet om att införa gränskontroller tidigare men att å andra sidan är det rimligt att beredningen får ta viss tid. Det är möjligt att ytterligare fakta kommer att framkomma senare som gör att det finns utrymme att analysera den frågan närmare. På samma sätt är det med frågan om inrättande av tältboenden, där regeringen den 9 oktober gav MSB i uppdrag att upprätta tältboenden. De var på plats först två månader senare. Utskottet säger att vi för dagen inte har något underlag för att hävda att regeringen kunde ha skyndat på den hanteringen ytterligare. För det tredje, fru talman, vill jag ändå nämna att KU gör ett påpekande, som väl kan karakteriseras som milt kritiskt. KU noterar att det inte finns någon dokumentation av den kommunikation som har förekommit mellan Migrationsverkets generaldirektör och Morgan Johanssons statssekreterare. Utskottet säger att den kommunikationen rimligen måste ha haft stor betydelse för regeringens krishantering och anser att den borde ha dokumenterats i åtminstone enkel form, till exempel genom loggboksanteckningar. Det är ett konstaterande som KU gör och som vi får hoppas att regeringen tar till sig. För det fjärde, och sist, vill jag nämna något om det Jonas Millard tog upp i sitt anförande. Han tog avstamp i 1973, året jag föddes, och resonerade om samhällsutvecklingen de senaste dryga 40 åren. Det är förvisso en intressant fråga men ligger långt utanför ramen för KU:s granskning. Man kan diskutera mycket om det som har hänt i Sverige sedan 1973. Integrations och invandringspolitiken är absolut intressant. Skattepolitiken de senaste 40 åren är ett mycket intressant ämne. Det är likaså med välfärdspolitiken, och så vidare. Men de är snarast frågor för den statsvetenskapliga forskningen än för konstitutionsutskottets granskning. Vi behöver ändå för att det ska bli hanterbart och meningsfullt göra en avgränsning som innebär att vi fokuserar på om regeringen har levt upp till konkreta normer, bestämmelser och krav som finns i regeringsformen, KU:s egen praxis eller någon annan rättskälla. KU kan inte fundera över en bredare samhällsutveckling utanför detta. Jonas Millard sa att Alliansen visste att invandringen till Sverige ökade. Ja, det är uppenbart. Det sa förre ministern Tobias Billström i sin utfrågning med utskottet. Han beskrev också de åtgärder som den dåvarande regeringen vidtog för att parera den händelseutvecklingen, till exempel hur han förde vidare de prognoser som Migrationsverket hade gjort in i regeringens budgetberedning. Sist och slutligen vad gäller beredningen av regeringsärenden kommenterade Jonas Millard att den dåvarande regeringen inte hade lyssnat på vissa kritiska remissinstanser. Nej, det är väl inte så ovanligt att det finns ett splittrat remissutfall vid beredningen av en proposition. En del remissinstanser tycker att det är ett bra förslag, och en del andra är kritiska. Då kan knappast KU, som jag ser det, gå in i efterhand och säga att regeringen inte borde ha lyssnat på dem som var positiva till förslaget utan i stället på den eller dem som var negativa - därmed blir det ett konstitutionellt fel att inte ha lyssnat på kritiken. Det är snarare så att poängen med beredningskravet är att alla röster ska få komma till tals, att olika remissinstanser ska få yttra sig. Sedan är det regeringens ansvar att göra en bedömning av vilken politik man vill föra utifrån de fakta som förs in. Slutligen är det riksdagen som avgör om regeringens förslag är tillräckligt bra och väl underbyggda. Fru talman! Jag konstaterar att hanteringen av flyktingkrisen är en stor och viktig samhällsfråga och att vi med stor sannolikhet får anledning att återkomma till den.

Fru talman! Vi är inne på sista kapitlet i granskningsbetänkandet, "Hanteringen av flyktingmottagandet". Bakom denna digra del, över 100 sidor, av betänkandet ligger det tre anmälningar - en från Moderaterna, en från Socialdemokraterna och en från Sverigedemokraterna. Vår ordförande sa här tidigare att det fanns de som var bekymrade över att just de här granskningarna skulle kunna komma att politiseras. Jag måste bekänna att jag var en av dem som kände djup oro för hur det här betänkandet skulle kunna användas framöver. Men jag måste säga att jag tycker att det har blivit väldigt bra och väldigt intressant. Jag tror att det jag var mest orolig för var att anmälningarna kom in när man inte var riktigt säker på om krisen var över. Jag tänkte: Är det för tidigt att över huvud taget dra igång en utvärdering av en kris om vi inte vet att den är passerad? Sett till historiken kan man nog ändå säga att det har fungerat bra. Vi har fått in ett enormt material, som jag sa i inledningen. Det är högar på någonstans upp till en halv meter, tror jag - i alla fall kanske 30-40 centimeter. Vad visar då alla dessa underlag? Jo, när det gäller den förra regeringen visar de att man gjorde tillräckligt i fråga om att bygga ut systemen, öka kapaciteten i mottagandet, förbättra etableringen av nyanlända och så vidare. Man fattade en hel del beslut om snabbare processer på Migrationsverket, effektivare bosättningsarbete, en lagändring för att anvisa ensamkommande barn även till kommuner som saknar överenskommelser och så vidare. Man inrättade även en fjärde migrationsdomstol. Man gjorde det som behövdes. När det gäller nuvarande regering kan man nog säga att även den gjorde det som behövdes. Vi har kartlagt det som regeringen har gjort, och här är det avsevärt mycket mer material. Det är som Berit Högman berättade runt ett sjuttiotal olika regeringsbeslut. Vi kartlägger också i princip vecka för vecka alla dessa centrala händelser som började med de första rapporterna från UNHCR, där man konstaterade att antalet flyktingar som reser via Turkiet till den grekiska övärlden hade sexfaldigats under 2015. Vi kartlägger hela vägen fram till alla dessa sjuttiotalet olika beslut. Sammanfattningsvis kan man säga att regeringen ändå får ganska mycket ros. Den får ros för att ha genomfört ett bra krishanteringsarbete och bra krisövningar. Den får lite ris för loggboksanteckningarna, där dokumentation och kommunikation mellan generaldirektören och ansvarig statssekreterare kan göras lite bättre. I princip är vi väldigt nöjda med det som både den förra regeringen och den här regeringen har gjort i de här frågorna. Regeringen kommer också att initiera, eller har initierat, en utredning som Gudrun Antemar ska leda. Även Riksrevisionen kommer att göra en granskning, så vi kommer säkert att få all anledning att följa de här frågorna även fortsättningsvis.

Fru talman! Konstitutionsutskottet har genomfört en omfattande granskning av flyktingmottagandet vad avser både den tidigare regeringen Reinfeldt och regeringen Löfven. När det gäller regeringen Reinfeldt har KU haft en utfrågning av den tidigare migrationsministern Tobias Billström. KU avslutar sitt ställningstagande när det gäller granskningen av regeringen Reinfeldt med följande stycke: "När det gäller beredningen av de propositioner som behandlas i den nu aktuella granskningen har utskottet inte funnit skäl att anföra några kritiska synpunkter. Utskottet har inte funnit att några formella fel har begåtts." I debattartiklar skrivna av socialdemokrater i KU och införda i några tidningar i förra veckan beskrevs det som att KU skulle ha berömt den nuvarande regeringen för dess arbete med flyktingfrågan. Jag kan förstå att Socialdemokraterna vill skönmåla sin regering. Men den beskrivningen har inget med KU:s granskning att göra, som det påstås att den har i de här debattartiklarna. Den som läser KU:s ställningstagande avseende den här granskningen kan lätt konstatera att här inte finns någon form av beröm av regeringen Löfven. Det brukar inte finnas beröm i KU:s ställningstaganden. KU konstaterar att det skulle krävas en mer omfattande analys än den som varit möjlig inom ramen för KU:s granskning för att dra några mer långtgående slutsatser. KU noterar att händelseförloppet under hösten 2015 kommer att granskas av både Riksrevisionen och regeringen. Som riksdagsledamot från Skåne och för Centerpartiet har jag tagit del av den mycket omfattande kritiken av gränskontrollerna på tågen över Öresund när det gäller både hur de organiseras och hur de genomförs. Gränskontrollerna har haft och har fortfarande mycket stor och negativ påverkan för det stora antalet pendlare mellan Malmö och Köpenhamn och för näringslivet i Öresundsområdet. Som jag ser det borde det gå att göra dessa kontroller mindre tidskrävande. Det är angeläget att de nu dubbla gränskontrollerna snarast förändras, och jag menar att regeringen måste ta den här kritiken på allvar och göra något åt problemen som funnits och fortfarande finns. Men detta är min politiska bedömning och min åsikt. Jag måste medge att regeringen har haft och har stöd i riksdagen för gränskontrollerna i den form de sker. Därför har jag inte grund för att i konstitutionell mening kritisera regeringen för dess åtgärder i fråga om gränskontrollerna.

Fru talman! Som flera här har påpekat har vi inte granskat om de åtgärder som vidtagits var rätt eller fel åtgärder eller om de var bra eller dålig politik. Flera av partierna har olika syn på flyktingpolitiken och de åtgärder som vidtagits i samband med den. Jag hör till dem som precis som Per-Ingvar ifrågasätter gränskontrollerna. Men, som sagt, det är inte innehållet i politiken vi har granskat här utan hur detta har hanterats. Vad gäller det har vi inte någon kritik. När vi pratar om det här tycker jag att det är lite problematiskt att vi pratar om "flyktingkrisen". Den stora krisen är ju egentligen inte för oss. Vi behöver hantera det här på ett samordnat sätt, precis som vid annan krishantering, men den stora krisen är ju för de människor som har tvingats fly. Det är också uppenbart att hela samhället behöver agera tillsammans för att det ska fungera. Regeringen har ett samordningsansvar för myndigheter, men det behövs också att man agerar på alla nivåer och att vi samarbetar. När det kom väldigt många samtidigt till Sverige i höstas var det i väldigt stor utsträckning frivilliga krafter som agerade och som fick det att fungera. Kommunerna var ganska söliga. Det var svårt att få till det med bostäder. Det var väldigt många på ett ställe som skulle hitta någonstans att bo. Migrationsverket skulle hitta bostäder samtidigt som det på andra håll fanns lokaler som stod tomma. Den samordningen fungerade inte fullt ut. Det behövs också bostäder under en längre period. Sju partier har ändå kunnat enas i det här, trots att vi har olika ingångar, eftersom vi har valt att titta på hur man har skött beslutsgång, kommunikation med myndigheter och så vidare. Det parti som väljer att inte stå bakom kritiserar politiken som sådan. Man kan ju tänka sig att ni i det partiet verkligen skulle vara måna om att få det att funka eftersom ni inte tycker att det har funkat tillräckligt väl. Ni skriver bland annat i er reservation att man har misslyckats med att "hantera inflödet av migranter". Då kan man tänka sig att ni skulle vara positiva till de åtgärder som sedan vidtas, till exempel att man tittar på möjligheter med modulhus. Det borde vara bra om ni vill att saker ska funka. Men, nej då har ni en riksdagsledamot, tillika Sverigedemokraternas nyvalde ordförande i Stockholms stad, som säger att partiet ska bistå stockholmare att överklaga alla bygglov som gäller tillfälliga bostäder för nyanlända. Det handlar om att ni politiskt inte vill att det ska fungera. Ni kritiserar regeringen för att det inte blir som ni har tyckt att det ska bli. När det gäller åtgärder för att få fram bostäder, skolplatser och så vidare går ni ständigt emot. Det kallar jag dålig populism, och det hör inte hemma i KU-granskning.

Fru talman! Vi har konstitutionellt granskat hanteringen av de stora flyktingströmmar som kom till Sverige under hösten. Vi har skrivit ett ganska långt ställningstagande från utskottsmajoriteten, där vi konstaterar att beredningen har sett olika ut i dessa ärenden. Vi konstaterar att man har tagit flera beslut. Vi har också konstaterat att vi saknar dokumentation om en del av kontakterna mellan myndighet och minister. Det finns alltså synpunkter där på hur detta ska hanteras. Det som vi har tittat på är hur regeringen har agerat och hur man har samarbetat med sina myndigheter utifrån situationen att det kom väldigt många fler till vårt land under hösten då väldigt många människor var tvungna att fly på grund av krig och förföljelse.

Fru talman! När det gäller ärendet finns det i granskningsbetänkandet, under rubriken "Utskottets ställningstagande", fyra sidor där utskottet för ett resonemang om hur denna situation och samarbetet med myndigheterna under hösten och fram till ungefär nyår hanterades av regeringen. Regeringens ansvar för samordning diskuteras. Frågor om krishantering, beslut, beredningar och dokumentation tas upp. Jag utgår från att de som är intresserade av att titta på detta ur konstitutionell synpunkt är kapabla att läsa fyra sidor text med uttalanden från utskottet.

Fru talman! Det replikskifte som vi just lyssnade till åskådliggör att vi i utskottet som helhet inte helt och hållet har lyckats skilja politik och konstitutionell granskning från varandra. Det är politiska spänningar i granskningen, och vi hörde det i detta replikskifte. Men vi har inte i uppgift att granska om politiken var god eller ond, om den var effektiv eller inte i fråga om detta samhällsproblem och hjälpte dessa människor. Det som vi skulle kontrollera var om regeringen har fullgjort sina uppgifter inom den konstitutionella grund som finns. Vi har inte funnit något konstitutionellt att anmärka på vare sig när det gäller nu sittande eller föregående regering. Då får man hålla dörren öppen för att Riksrevisionen och även regeringen ska granska. Det kan komma fram saker som vi inte vet. Det som vi har lyckats vaska fram är följande. Dokumentationen mellan generaldirektör och statssekreterare kunde ha varit bättre. Och vi skriver: Den 12 november 2015 återinfördes inre gränskontroller. Det fanns uppgifter om att rekvisiten var uppfyllda en vecka innan dess. Det går därmed att ifrågasätta om inte beslutet borde ha skett tidigare. Gransknings-betänkandeHanteringen av flyktingmottagandet Det skulle alltså ha kunnat fattas ett snabbare beslut - en vecka tidigare. Det är på den nivån som den konstitutionella grunden för kritik finns. Det kan fela en vecka eller däromkring. För de människor som drabbades av problem är naturligtvis en vecka mycket. Att ligga utomhus i Sverige - låt vara att det inte var under värsta vintern - var förfärligt för de tusentals människor som råkade ut för det. Men det handlade om någon natt. Med hänsyn tagen till den mycket stora del av vår granskning som vi har lagt på detta har utfallet inte varit särskilt stort och inte till regeringens nackdel. Men kvar står Riksrevisionens och regeringens egen granskning.